Herr talman! I stort sett kan jag inskränka mig till att instämma i de yttranden och synpunkter som framförts av herrar Wiklund i Stockholm och Henmark samt fru Åsbrink och herr Magnusson i Nennesholm. Jag vill bara konstatera att ingen i denna sal och ingen ute i vårt samhälle med ansvar torde kunna förneka att mellanölet i dag är ett stort problem, speciellt vad gäller ungdomssidan. Herr Henmark påpekade mycket riktigt att problemet undan för undan ökat i omfattning under hela den tid som mellanölet funnits. Jag tror inte att man överdriver om man säger att införandet av mellanölet var ett misstag, särskilt mot bakgrunden av att man försvarade mellanölets införande med att det skulle minska konsumtionen av starkare drycker. Alkoholkonsumtionen i dess helhet har under de år som förflutit bara ökat. Och jag tycker att man gör en felaktig statistikredovisning när man jämför konsumtionen av starkare och svagare alkoholdrycker och säger att konsumtionen av starkare drycker minskat därför att konsumtionen av svagare drycker ökat. Man kan ju konstatera att både konsumtionen totalt och konsumtionen av starkare spritdrycker har ökat. Jag tycker att det är en helt felaktig redovisning. Man kunde i stället klart ha tillstått att alkoholkonsumtionen i samhället har ökat. Och att mellanölskonsumtionen har ökat torde inte bidra till att göra bilden vackrare. Det bevisar bara att den målsättning man hade när mellanölet infördes, alltså att det skulle minska konsumtionen av starkare spritsorter, inte har kunnat infrias. Alkoholpolitiska utredningen tillsattes som bekant 1965, alltså för fem och ett halvt år sedan, och många har fått det intrycket att utredningen tidvis nästan har kapsejsat — eller kört i drickat, vilket uttryck man nu skall använda. Utredningen torde emellertid inte sakna arbetsmaterial, och det har herr Wennerfors som ledamot av utredningen också redan konstaterat och dokumenterat här. Om utredningen nu har mellanölet uppsatt med förtur på sin föredragningslista vill jag bara uttrycka den förhoppningen att utredningen kommer att presentera ett förslag i frågan inom rimlig tid. Man kan emellertid dela herr Brandts dubier om att utredningen på den tid som aviserats, fram till hösten 1972, skall kunna vara klar med hela sitt omfattande arbete. Beträffande mellanölet torde man dock efter skatteutskottets nu presenterade utlåtande och debatten här i dag kunna hoppas att utredningen inom en snar framtid framlägger ett genomarbetat, konstruktivt och radikalt förslag i frågan. Som invändning mot motionen 603, som jag har medverkat till, anförde herr Brandt att dubbel skatt på mellanölet skulle innebära högre skatt än skatten på starkare alkoholdrycker. Då vill jag erinra om att motionens yrkande var att vi i avvaktan på alkoholpolitiska utredningens förslag i frågan skulle ta denna dubbla skatt. Jag behöver väl inte påminna skatteutskottet om att utskottet har initiativrätt. Om en enkel motionär föreslår något som inte är fullständigt, torde ett så initierat och initiativkraftigt utskott som skatteutskottet kunna följa upp frågan och höja skattenivån, så att de båda skattesatserna inte kommer i konflikt med varandra — om utskottet nu vill göra något. Observera att förutsättningen var att denna skatt skulle uttas under tiden som vi väntar på alkoholpolitiska utredningens förslag. Om motionens förslag hade bifallits skulle det också ha kunnat få en i dagens läge inte så obetydlig bieffekt, när det är så ont om pengar i statskassan, nämligen att den högre skatten ju skulle ha ökat inkomsterna. Samtidigt skulle den måhända — och det var den effekten vi motionärer först och främst eftersträvade, eller i varje fall var det bakgrunden till vår motion — ha minskat mellanölskonsumtionen. Kanske hade vi då fått båda effekterna, vad vet jag? Men det hade varit värt att pröva. I varje fall hade det varit bättre än att ingenting göra alls. Herr talman! Utskottet har i sitt betänkande understrukit det problem som här finns särskilt på ungdomssidan och klart sagt ifrån att skyndsamma åtgärder är nödvändiga för att bryta utvecklingen när det gäller ungdomens konsumtion av mellanöl. I likhet med flertalet motionärer — och där räknar jag även in undertecknarna av motionen 603 — förväntar utskottet att alkoholpolitiska utredningen behandlar mellanölsfrågan och framlägger förslag i ärendet snarast. Jag finner mig därför inte behöva ställa något yrkande i anslutning till motionerna utan vill bara uttrycka förhoppningen att alkoholpolitiska utredningen snarast måtte presentera ett väl genomarbetat, radikalt och konstruktivt förslag.

Herr talman! De motioner som nu behandlats av skatteutskottet hänvisar i flera fall till gjorda uttalanden och utredningar som enstämmigt pekar på att vi, om ingenting speciellt görs, riskerar att inom några år stå inför en mycket utbredd ungdomsalkoholism, en ungdomsalkoholism så stor att vi kanske inte ens kan ana dess omfattning. Nu hör man då och då folk säga att detta inte är mellanölets fel. Vi hörde nyss herr Wennerfors uttala att det lika gärna kunde vara så att ungdomar säger att det är mellanölet som förorsakat problemen trots att man vet med sig att man använt starksprit. Sådana osanna intervjuuttalanden kan naturligtvis förekomma då och då; eftersom alla skäller på mellanölet kanske det känns lättare att skylla på mellanölet om man har dåligt samvete för att man berusat sig. Men alla vi som arbetar med ungdom, i skolor eller på ungdomsgårdar, och alla de som över huvud taget kommit i kontakt med ungdom kan väl utan svårighet konstatera att mellanölet, vare sig man dricker det direkt ur burk eller på pub, utgör ett mycket väsentligt inslag i ungdomsumgänget över huvud taget. De siffror som undersökningen av pedagogiska institutionen i Stockholm kommit fram till och som herr Wennerfors litet arrogant avvisade, säger i alla fall att 84 procent av dem som är under 16 år regelbundet dricker mellanöl och att 46 procent dricker mer än sex burkar per vecka och därmed är att betrakta som storkonsumenter. Vad som är ännu allvarligare, tycker jag, är att man räknar med att var fjärde elev på mellanstadiet, alltså de som är mellan 9 och 12 år, dricker mellanöl regelbundet. Vi är alltså överens om att vi har ett problem. Det besvärliga i läget är också att väldigt mycket av den positiva samhällsvårdande verksamhet som vi satsar så mycket pengar på — jag tänker t.ex. på ungdomsgårdar och på den elevvårdande verksamheten i skolorna — försvåras eller fullständigt omöjliggörs på grund av mellanölet. Det verkar ganska meningslöst ibland att hålla på och bygga upp ett skolsystem med elevvårdskonferenser och med effektiva åtgärder i form av elevanalyser och individuella behandlingsprogram när skolan inte kan vidta åtgärder på det område där orsakerna till problemen är att finna, alltså inte har möjlighet att kontrollera konsumtionen av mellanöl. Samma sak gäller för ungdomsgårdarna. Utskottet har självt betonat att mellanölet utgör en trafikfara. Därtill kommer kriminalitet och andra problem av social och individuell art. Men den risk som kanske ändå är allra störst är att mellanölet lätt blir en inkörsport till starkare berusningsmedel. Då kan man fråga sig: Vilka är orsakerna till att detta problem håller på att växa oss över huvudet? Man kan ha många uppfattningar om detta. Men det är i alla fall ganska klart att den intensiva reklamsatsning som gjordes då mellanölet släpptes fritt och som var inriktad direkt på ungdomen som målgrupp blev för stark för att ungdomen skulle kunna stå emot. Dessutom balanserades den inte av en lika systematisk information om mellanölets skadeverkningar. Sedan är det klart att det faktum att det är lätt att köpa mellanöl överallt bidrar till att göra problemet större. Men ännu allvarligare är en tendens som omvittnas av många, nämligen att man medvetet dricker för att bli berusad och alltså fly från verkligheten. Jag tycker att detta känns som en uppmaning till oss i ansvarig ställning. Vi har alltså skapat ett samhälle där ungdomen upplever en sådan otrygghet och oro inför framtiden att man känner ett behov av att ständigt fly från det samhälle man befinner sig i och vilket vi tycks tolerera. Jag tror inte att man skall överdriva betydelsen av undervisning i skolan. Det är klart att skolan borde ha en mycket mer systematisk och målinriktad undervisning om alkoholen. Men vi kan ju ta exempel från den könsrollsundervisning som förekommer i skolan. Vi ser ju hur lätt den motarbetas av t.ex. reklamen som för fram andra könsroller. Eller vi kan se på skolans försök att skapa individuellt väl utvecklade harmoniska medborgare som är positiva till andra människor och hur de försöken motverkas av samhällsföreteelser utanför skolan. Det föreligger precis samma problem vad gäller mellanölet. Tyvärr finns också föräldrar som har den uppfattningen — en uppfattning som framskymtade även i herr Wennerfors” anförande — att någonting måste ungdomarna ha och att det då är bättre med mellanöl än narkotika. Att detta är en missuppfattning står klart när vi vet att mellanölet mycket ofta är inkörsporten till narkotika. Den mycket sofistikerade reklamen med ungdom, trivsel, skön stämning, levande ljus och allt sådant som hör ungdomskulturen till har bidragit till att mellanölet blivit en integrerad del av ungdomssamvaron. Det kan hända — det vet vi ingenting om — att man hade fått samma ökade konsumtion av någon annan dryck, om man hade satsat lika mycket pengar på reklam för Coca-cola, Zingo eller vilken dryck som helst. Vi skall nog inte utan vidare tro att ungdomarna, om de inte haft mellanölet, hade druckit starksprit i stället. I så fall skulle ju reklamen för läskedrycker slopats för länge sedan. Frågan är vad som skall göras nu. Som medmotionär är jag glad för att utskottet har uttalat sig mycket positivt för uppfattningen att åtgärder hastar. Man blir dock ganska betänksam när man ser vad alkoholpolitiska utredningen har ägnat sig åt under sin sexåriga tillvaro. Den tillsattes 1965. Några tilläggsdirektiv har alkoholpolitiska utredningen inte fått, och sådana har alltså inte kunnat försena dess arbete. Utredningen har avgett ganska många yttranden men bara ett enda betänkande. Detta kom den 15 juni 1970 och avsåg organisationen av utskänkningskontrollen. Alkoholpolitiska utredningen har redovisat vad den för närvarande sysslar med. Målsättningen är — och kan betraktas som vacker — att där så är möjligt bör tro ersättas av vetande. För att nå det målet har man gjort en sociologisk undersökning som hade till syfte att kartlägga konsumtionsvanorna hos olika befolkningsgrupper, attityder och inställningar till konsumtionen. Denna undersökning har utförts på 3 000 personer, som utgör ett tvärsnitt av populationen, och på 2000 ungdomar i åldern 15—25 år. Den undersökningen blev färdig hösten 1968. Det beräknades att slutrapporten skulle kunna avlämnas hösten 1969, och den skall ingå i det slutliga betänkandet som skall framläggas hösten 1972. Utredningen kommer alltså att stödja sig på en undersökning som, när betänkandet läggs fram, är fem eller sex år gammal. Man avser vidare att göra en statistisk undersökning i syfte att utreda sambandet mellan alkoholbruk och sociala förhållanden. Det föreligger ingen uppgift huruvida denna utredning ännu har påbörjats eller när den i annat fall skall påbörjas. Det är kontrollstyrelsens statistiska sektion som svarar för den undersökningen. Man avser vidare för det tredje att utföra en statistisk ekonometrisk undersökning i syfte att utreda hur de ekonomiska faktorerna påverkar alkoholkonsumtionens storlek och inriktning. Inte heller beträffande denna undersökning går det att få fram några uppgifter huruvida den har påbörjats. I den undersökningen skulle olika konsumentgruppers speciella egenskaper kartläggas — jag föreställer mig i vad det avser alkoholkonsumtionen, trots att det inte direkt anges. Man har också bedrivit en försöksverksamhet beträffande fri starkölsförsäljning, vilken emellertid som bekant måste avbrytas. Denna lilla sammanställning över vad man gjort visar alltså att man inte ägnat något särskilt intresse åt mellanölsfrågan — inte ens tankemässigt, tydligen. Däremot avser man att ta itu med skolundervisningen. En särskild arbetsgrupp har tillsatts i detta syfte. Denna arbetsgrupp har funnit det lämpligt att behandla alkohol, narkotika och tobak i ett sammanhang. Det är ungefär så långt man har kommit. Slutligen tänker man ta upp frågan om upplysningsverksamheten. Man har haft en överläggning med olika myndigheter, ungdomsorganisationer och nykterhetsorganisationer om upplysningsverksamheten och det statliga stödet till organisationerna för detta ändamål. Man har dock ännu inte tillräckligt underlag för att ta ställning till målet och medlen för upplysningsverksamheten. Efter sex års arbete i alkoholpolitiska utredningen förefaller det inte vara särskilt mycket som har åstadkommits. Nu får vi ändå hoppas att utredningen, som trots allt måste ha samlat på sig rätt mycket sakmaterial och sakkunskap och som gjort lägesanalyser, skall kunna föreslå åtgärder som leder till en förbättring av det läge som vi nu gemensamt konstaterat är mycket prekärt. Troligen kommer många av de förslag som framförs i motionerna att kunna tas upp av alkoholpolitiska utredningen och leda till åtgärder som nedbringar missbruket ibland ungdomen. Det finns en annan glädjande strömning i tiden, och den är typisk för den ungdomsrevolt som uppstår i många sammanhang. Ett flertal ungdomsorganisationer börjar själva revoltera mot det samhälle som låter ungdomen manipuleras av i det här fallet alkoholproducenter och skickliga reklammakare. SSUH t.ex. har gått ut med devisen ”Alkoholvägra” för att bekämpa de risker som ungdomen löper i kontakt med mellanölet. Det är från den synpunkten jag anser att det måste vara ett rättfärdighetskrav att den generation som ansvarar för samhällsutvecklingen, som sitter i förtroendepositioner i samhället och som är vuxen, solidariskt stöder och hjälper dem som riskerar att drabbas av skada. Man kan inte överlåta åt ungdomen själv att klara av detta. Jag talar nu om mycket unga människor, under 18 år. Detta kan innebära att den vuxna generationen får göra inskränkningar i den egna bekvämligheten och kanske ge avkall på sådant som uppfattas som självklara rättigheter i den egna kontakten med alkoholhaltiga drycker. Detta för att solidariskt kunna hjälpa den ungdomsgeneration som inte själv orkar hålla emot den enorma satsning som nu görs på mellanöl genom reklam och genom den ungdomskultur där man hela tiden måste vara ”inne” och en av gänget. Med dessa synpunkter, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det kan förvåna att en så stor debatt uppstår i en fråga som är under utredning, men jag tror att det är angeläget att den debatten kommer till stånd. Svenska folket frågar sig: Vad gör man på riksdagshåll i denna för så oändligt många viktiga fråga? Det kan vara värdefullt att få höra hur man ser på dessa problem och hur man är beredd att möta dem. Det var mycket intressant att lyssna till herr Wennerfors, som nu konstaterade att mellanölsreformen har skapat problem. Han var dock en av de största förespråkarna för den. Just detta att man upptäcker att frågan är allvarlig, att något måste göras, tror jag är viktigt och betydelsefullt. Det kan vara av betydande värde att man ute i landet får del av synpunkter som kommer fram i denna debatt. För egen del skall jag fatta mig kort. Det har anförts många fakta i debatten och jag skall inte upprepa dem. Även jag har ett förflutet i denna fråga. Mina två interpellationer, den ena redan 1969, får här tala för sig själva. Det är också bara något mer än tre månader sedan vi senast diskuterade mellanölet i riksdagen. Sedan dess har dock en del inträffat som ytterligare understrukit angelägenheten av skyndsamma åtgärder för att bryta den ogynnsamma utvecklingen i fråga om ungdomens konsumtion av mellanöl. Jag hänvisar som så många andra till skriften av Thornell-Markén ”Mellanölet — ett nytt ungdomsproblem” och till de undersökningar om ölproblemen bland ungdom som författarna redovisar. Jag tror inte någon kan ta del av den skriftens innehåll och förbli oberörd. Har man inte tidigare förstått hur allvarlig situationen är bör man förstå det efter att ha läst den skriften. De politiska partierna i mitt hemlän har sedan vi senast diskuterade frågan här i riksdagen fått ta emot en skrivelse från Valbo kommuns sociala nämnder, skolstyrelse och föräldraföreningsstyrelse. Jag vill citera något ur den skrivelsen: ”Mellanölsreformen har fått konsekvenser, särskilt för barn och ungdom, som endast ett fåtal hade förutsett vid reformens genomförande. Den har ur alkoholpolitisk synpunkt blivit ett misslyckande, som riskerar att allvarligt öka de redan tidigare skrämmande alkoholskadorna i vårt samhälle. Vad som i alldeles särskilt hög grad är ägnat att väcka sociala myndigheters och även skolmyndigheters reaktion i denna fråga är, att mellanölet alltmer blivit en vanlig och lättåtkomlig rusdryck för barn och ungdom långt ner i skolåldern. Resultatet av mellanölsreformen visar med all tydlighet, att ju mera lättillgängliga alkoholdryckerna görs ju större blir konsumtionen och allvarligare skadeverkningarna. Framför allt har detta visat sig i fråga om ungdomsgrupperna, där vi de senaste åren fått nya konsumtionsoch missbruksgrupper ända ner i mellanstadieskolan. Att inför dessa odiskutabla fakta framhärda i en s.k. liberal alkoholpolitik inför trycket från olika kommersiella intressegrupper är socialt oansvarigt. Mänskliga aktiviteter, som leder till allvarlig skada för individ och samhälle måste omgärdas med betryggande restriktioner och ständigt vara föremål för samhällets strävan att nedbringa skadeverkningarna till ett minimum.

Jag tycker att det är värt att uppmärksamma när en kommuns samtliga sociala nämnder, skolstyrelse och föräldraförening vänder sig till de politiska partierna med en skrivelse av en sådan karaktär som i det här fallet. Mellanölets snabba inbrytning i allt yngre åldersgrupper har orsakat missförhållanden, som blivit alltmer uppenbara, inte endast för polismyndigheter, skolmyndigheter och sociala myndigheter, utan även för oroade föräldrar och för en äldre generation, som känner sig alltmer otrygg och osäker i samhället. I det läget borde det vara självklart att ta upp frågan om mellanölet på nytt, detta så mycket mer som det gamla bevillningsutskottet vid behandlingen av propositionen 1957 i sitt betänkande nr 43 klart sade ifrån att, om inte försöket med mellanölet slog väl ut, man självfallet fick överväga att beträda andra vägar. Så sade utskottet då. Ingen vill väl i dag påstå att försöket slagit väl ut. Enligt utskottets mening var det då en självklarhet att vi måste beträda andra vägar. Frågan gäller nu, vilka vägar vi skall välja. Det är det problemet som den alkoholpolitiska utredningen arbetar med. Vi hoppas att vi snart skall få ta del av resultatet beträffande det avsnitt av arbetet som gäller mellanölsproblemet. Skatteutskottets kraftiga framhållande av att mellanölsfrågan bör behandlas med förtur och att skyndsamma åtgärder är nödvändiga för att bryta den ogynnsamma utvecklingen i fråga om ungdomens konsumtion av mellanöl kan enligt min mening inte nonchaleras. Visserligen har vi i dag fått höra att utredningen ännu inte tagit ståndpunkt till huruvida man skall komma med delförslag i den här frågan, men jag hoppas att dagens debatt skall leda till att man tar en positiv ställning till utskottets och riksdagens uttalanden. Som motionär hälsar jag utskottets yttrande med verklig tillfredsställelse. Vilka vägar som skall väljas när det gäller att komma till rätta med de missförhållanden som råder får vi säkert anledning att återkomma till när utredningen framlagt sitt förslag. Men redan nu har vi velat föra fram en del förslag, peka på en del vägar och möjligheter att lösa det stora problem vi här behandlar. Herr Wennerfors var inne på värdet av att stärka informationen och undervisningen. Jag delar hans uppfattning på den punkten. Jag tror att det är utomordentligt angeläget att så sker. Jag hoppas att riksdagen kommer att stödja mitt förslag om en höjning av anslaget till Centralförbundet för narkotikaoch alkoholupplysning och anslaget till nykterhetsorganisationerna. Det är en liten och begränsad höjning, men det kan ändå vara ett uttryck för hur allvarligt vi ser på de här problemen. Den frågan får vi anledning att återkomma till. Vad jag vill säga är att det inte räcker med ökad information och undervisning. Hur viktigt och betydelsefullt det än är måste det mera till. Likson herr Henmark har jag i en motion pekat på att man skulle göra ett försök med att sluta upp att tillverka och saluföra mellanöl. Man kunde åtminstone göra ett experiment. Det är inte mellanölets skuld, säger man på många håll. Hade vi inte haft mellanölet, skulle vi haft en utveckling med ökad konsumtion av andra alkoholdrycker, heter det. Ja, men undersök den saken! Låt oss avstå från tillverkning och saluförande av mellanöl en tid för att se hur det kommer att verka. Självfallet finns det många vägar här att beträda. Vad som är angeläget och viktigt är att vi inte nöjer oss med att enbart prata om problemet utan att vi verkligen kommer till handling. Vad som är väsentligt är att vi utan ny tidsutdräkt kan ta upp frågan till ny prövning och att vi därvid kan finna vägar som för oss ut ur den besvärliga situation vi här befinner oss i. Vi får inte glömma att det är vi äldre som genom våra åtgärder och vår lagstiftning skapar ett så giftvänligt samhälle att våra unga inte kan stå emot trycket. Det är utomordentligt allvarligt.

Låt mig, herr talman, få säga några ord i anslutning till föreliggande utskottsbetänkande. Jag vill helt ansluta mig till vad utskottet anfört beträffande önskvärdheten av att mellanölsfrågan måtte behandlas med förtur i alkoholpolitiska utredningen. Att mellanölet utgör ett allvarligt ungdomsoch samhällsproblem kan inte förnekas. Den långa talarlistan bär bl.a. vittnesbörd härom. Den liberalisering av alkoholpolitiken, som riksdagen beslutade 1965 och som innebar fritt fram för mellanölet, fick konsekvenser vilka tillskyndarna av beslutet säkerligen inte kunde befara. Man kan knappast öppna en nyhetstidning utan att mötas av rubriker som talar om mellanölets skadeverkningar. Fru Åsbrink har citerat rubriker från tidningar, som bär vittnesbörd om de skadeverkningar mellanölet medför för dagens barn och ungdom. Varje domare och nämndeman kan med beklämning konstatera att mellanölet varit huvudorsaken till att många av de unga ställts inför rätta. Från polishåll har mellanölet betecknats som ett allvarligt samhällsproblem, ja, till och med allvarligare än narkotika. Ingen skulle väl i början av detta århundrade tänkt sig att nykterhetstillståndet i vårt land skulle bli sådant på 1970-talet att massor av skolbarn i åldern 12—15 år mer eller mindre regelbundet berusar sig på mellanöl, och att detta mellanöl inköps i våra livsmedelsaffärer. Nu har vi kommit dithän, att oavsett vilken inställning vi må ha beträffande nykterhetsfrågan och alkoholfrågan, så ser vi med verklig oro på mellanölsförbrukningen bland barn och ungdom. I fjol våras var vi en grupp riksdagsmän från Skaraborgs län som blev uppmanade av barnavårdsoch nykterhetsnämnderna i Skaraborgs läns städer att göra en personlig uppvaktning för finansminister Sträng. Därvid skulle vi ge uttryck för den oro som man på ansvarigt håll känner över den rådande situationen beträffande bruket av mellanöl bland dagens barn och ungdom. Det är givet att man säger sig att åtgärder måste till för att söka finna vägar att komma till rätta med mellanölsproblemet. Därom är vi alla överens. Dagens debatt bär vittnesbörd om det. Även de många motioner som föreligger för utskottsbehandling bär vittnesbörd om hur man från olika håll har tänkt sig att åtminstone delvis komma till rätta med problematiken. Vi har en alkoholpolitisk utredning som har suttit i många år. Vi förväntar oss att denna utredning snarast möjligt redovisar förslag till åtgärder, som regering och riksdag får ta ställning till. Det är angeläget att denna utredning mycket snart redovisar sitt material, så att vi verkligen kan ta ställning till förslag till omedelbara åtgärder i detta så allvarliga problem. Dagens verklighet ger belägg för att det hastar, att det inte får dra alltför långt ut på tiden innan utredningen slutför sitt arbete. Herr talman! Jag är medveten om att denna fråga om mellanölet för dagens barn och ungdom inte är så lätt att lösa. Ingen sitter väl inne med hela lösningarna. Mellanölsproblemet kan ha sin grund i den rotlöshet och otrygghet som inte minst dagens barn och ungdom känner. Kanhända orsaken ligger i hemmen. Ett som är säkert är att hemmen måste ta ett större ansvar i sin fostrargärning av dagens barn och ungdom. Vi kan med lagstiftningsåtgärder komma ganska långt. Jag har anvisat en väg, nämligen att göra mellanölet litet mera svåråtkomligt. På det viset kommer man till rätta med de värsta avarterna, men man löser inte problemet i dess helhet. Nej, mina vänner, på detta liksom på andra liknande områden tror jag på den enskilde medborgarens personliga föredöme. Jag tror att man alltför mycket bortser ifrån det personliga föredömet i dagens debatt. Hur skall vi kunna begära att barn och ungdom skall kunna avstå från mellanöl, när vi själva dricker mellanöl, och när vi prisar mellanölet som en mycket god måltidsdryck? Här har vi äldre, du och jag, ett ansvar i den rådande situationen. Jag skall ge en bild av hur det kan vara. Jag kom in på en restaurang och hade med mig en grupp tonåringar. Vi skulle äta en måltid och servitriserna frågade genast: Ni skall väl ha mellanöl? De ansåg det så självklart att det skulle drickas mellanöl att den minsta protest skulle väcka uppseende. Sedan förfasar vi oss över att ungdomarna super sig fulla. Jag tror att det är en tankeställare för oss som angriper mellanölet. Hur är det beställt med oss själva? Vad gör vi personligen för att lära ungdomen låta bli bruket av mellanöl. Jag vill understryka betydelsen av att vi får en sakligt grundad information, inte en information av den typ som lämnas av bryggerinäringen som med lockande annonser talar om det eller det ölets förträfflighet. Herr talman! Jag skulle vilja säga mycket mer i denna debatt, men jag tror att herr talmannen med hänsynstagande till den långa debatten ser med välbehag att jag nu slutar. Jag har visserligen motionerat och hade givetvis varit glad om min motion hade blivit bifallen. Nu blev det inte så, men jag är ändå glad över den positiva skrivning som utskottet har presenterat, och jag vill i likhet med utskottet uttala en bestämd förhoppning om att mellanölsfrågan måtte behandlas med förtur och med största möjliga skyndsamhet i den alkoholpolitiska utredningen.

Herr talman! Jag skall inte i detta skede av debatten gå in på någon sakdiskussion beträffande själva mellanölsfrågan dels därför att jag anser att alla argument i det här läget har blivit uttömda, dels därför att, när jag själv sitter i en utredning där denna fråga just nu prövas, det inte finns någon anledning att gå in på en redovisning av skäl för och emot. Jag skulle bara vilja till skatteutskottets ärade ordförande säga att jag är något förvånad över att han säger sig ha fått det intrycket att den alkoholpolitiska utredningen inte behandlar denna fråga med förtur. Utredningen är givetvis lyhörd för den mening som riksdagen uttalade i höstas och den satte omedelbart i gång med att samla ihop det material och det faktaunderlag som behövdes för att komma fram till en bedömning. Alkoholpolitiska utredningen har med all den skyndsamhet som varit möjlig arbetat med detta problem. Vi har ännu inte kommit fram till ett ställningstagande, men det är att vänta inom kort och det skulle ha kommit oavsett om denna debatt hade ägt rum i dag eller om motionerna till årets riksdag hade väckts.

Ingen här i riksdagen och allra minst jag vill förneka det stora allvaret i mellanölsproblemet. Men den förda debatten har också gett vid handen att detta problem är ytterligt mångfasetterat och komplicerat och att det inte är lätt att finna några universallösningar på problemet. Jag vågar kanske också, herr talman, säga att till mellanölets skadeverkningar även borde räknas detta ämnes märkliga förmåga att mana fram debatter, som är väl långa — i varje fall onödigt långa anföranden. Det gäller ändå en detaljfråga — om än mycket viktig — i ett stort och invecklat problem som vi håller på att utreda.

Herr talman! Frågorna om nykterhetstillståndet, spritmissbruket osv. tillhör dem som har diskuterats i århundraden. Jag håller för närvarande på att läsa en del landshövdingeberättelser, som är ungefär 150 år gamla. I var och en av dem omnämns spritens förödande verkningar i samhället och de problem den hade skapat i hemmen. Om upplysningar och maningar kunde lösa dessa problem vore uppgiften mycket lättare, men tyvärr tillhör spritmissbruket de vanor som är svårast att bemästra. Det kan kanske framstå som en smula underligt att jag som är absolutist vid olika tillfällen har haft en något avvikande mening i nykterhetspolitiska frågor. Jag har inte sett en höjning av priserna som någon lösning av alkoholproblemet, och det har heller aldrig någonsin kunnat vara det. Jag har vidare inte haft någon speciell tilltro till förbud utan mera hoppats på att människorna ändå förnuftsmässigt skulle kunna förändra sin inställning. Att herr Wennerfors talar om att det skulle vara en skandal att man inte anslagit mera pengar på detta område under de senaste 15 åren visar att han vet mycket litet om spritens förbannelse i vårt samhälle. Anledningen till att jag begärt ordet är närmast att jag varit med om att tillstyrka mellanölets införande.

Tyvärr måste jag nu konstatera att företrädarna för enskild företagsamhet och enskilt vinstintresse har visat sin oförmåga att med ansvar och hänsyn sköta en så farlig näring som den som i olika former bjuder ut alkohol åt svenska folket. Vi har ju förbjudit narkotika, och vi har även utgått från att det inte är förenligt med tryckfriheten att annonsera om var narkotika finns till salu. Det har ansetts vara alltför ansvarslöst.

Därför har jag den bestämda uppfattningen att om vi vill komma till rätta med problemet, måste vi förstatliga hela bryggerinäringen. Det kan synas vara hårt, men den privata företagsamheten och det privata vinstintresset kan på det här området — liksom på en del andra områden — inte tillåtas verka på ett sådant sätt att värden bryts ned som vi vill bevara. Det talas i första hand om ungdomen. Vi har väl aldrig haft en så bra ungdom som för närvarande — trots allt. Varför skall vi bara tala om ungdomen? Varför talar vi inte om de äldre? Har de inga problem med spritoch ölkonsumtionen? Jag har åtminstone ett starkt intryck av att så är förhållandet. Vi talar om ungdomen även när vi borde tala om de äldre, därför att vi alltid vill skylla på någon annan. I avvaktan på att samhället tar hand om en så farlig hantering som bryggerinäringen måste vi kanske överväga förändringar i handeln med mellanölet. Visserligen kan det sägas att det är bra att mellanölet säljs i butikerna, så att man kan undvika krångel, vilket ju alltid är ett elände. Men det förekommer ingen som helst kontroll i butikerna — och det kan det ju inte göra — utan ungdomen köper och förtär mellanöl hur den vill. Vi må tala om annat för att skyla över detta, men så förhåller det sig.

När vi inom arbetarrörelsen hade de första strejkerna i detta land, var det ganska naturligt att man sade ifrån att man inte ville ha spritförsäljning under dessa förhållanden. Det vore ändå en möjlighet att åtminstone partiellt pröva om mellanölskonsumtionen på detta sätt skulle kunna bringas att stagnera.

Som läget är får jag instämma med utskottet i att utredningen med skyndsamhet skall försöka nå ett resultat. Som ni vet är jag nästan allergisk mot alla utredningar. Skall man försöka skjuta något på framtiden, skall man sätta till en utredning, ty när utredningen blir färdig råder i regel inte längre det tillstånd som föranledde dess tillsättande. Herr talman!

Denna bör så snart som möjligt överföras till samhället. Då skulle man inte längre behöva den reklam som leder till den snedvridning som vi för närvarande upplever.

Herr talman! Det mesta är redan sagt i denna fråga, och mycket av det kan man hålla med om. Därför skall jag vara ganska kortfattad. Det var närmast herr Wennerfors” försvarstal för mellanölet som gjorde att jag begärde ordet. : Herr Wennerfors sade bl.a. att mellanölsdrickandet på våra idrottsplatser inte är något problem. Jag har en helt annan uppfattning efter vad jag personligen sett på flera fotbollsarenor i landet, inte minst på Råsunda, Vid en landskamp i höstas såg jag hur åtskilliga ungdomar kom bärande på kartonger med mellanöl under matchen. Dessa ungdomar blev mer och mer påverkade och högljudda. Jag observerade att det i huvudsak var ungdomar som drack mellanöl. Medelålders och äldre personer hade spritflaskor med sig och drack sprit på läktaren. Det tror jag däremot inte att ungdomarna gjorde. Det är alltså inte bara i serveringen, herr Wennerfors, som det dricks mellanöl på våra idrottsoch fotbollsarenor. Det enda positiva i herr Wennerfors” anförande var att han ville arbeta för en bättre upplysning om alkohol och mellanöl bland ungdomen. Den uppfattningen måste väl ändå bygga på en erfarenhet om att mellanölsbruket bland vår ungdom är ett allvarligt problem. I somras kom jag en kväll vid 20-tiden till en allmän badplats i min hemkommun, På badbryggan satt ett 15-tal ungdomar i åldern 14—16 år. De hade med sig plastkassar med mellanöl. I stället för att bada satt de där fullt påklädda och drack mellanöl, och de blev mer och mer påverkade. Enligt folk runt omkring var detta någonting som pågick ganska regelbundet. Under höstterminen 1969 gjordes i skolorna i Västerås en undersökning av alkoholbruket. På mellanstadiet, som omfattar barn i åldern 10—13 år, hade 32 procent av pojkarna och 15 procent av flickorna förtärt alkohol. På högstadiet — åldrarna 14—16 år — var motsvarande siffror 56 respektive 52 procent och på gymnasiet 88 respektive 33 procent. Det är siffror som talar sitt tydliga språk. Ändå vill man se dessa siffror så att åtskilliga av de aktuella ungdomarna endast någon gång frestats att smaka alkohol och alltså inte är vaneförbrukare. Trots allt är de flesta ungdomarna mycket skötsamma, och det inger ändå hopp för framtiden — i varje fall om vi har kraft att göra något positivt för att motverka ett vanebruk av öl och alkohol bland ungdomen. Beträffande bruket av knark bland vissa ungdomar är nog ingen främmande för att mellanölet är inkörsporten även till det, och det gör problemet ännu större. Herr Stålhammar tog också upp den aspekten. Vägen går många gånger från mellanöl via alkohol till knark. Vi har inte råd att låta vår ungdom gå under på grund av knark som har mellanölet som upphov. Jag har rik erfarenhet av detta problem från min tjänstgöring som polisman. Jag skulle kunna hålla på länge och berätta om upplevelser från mitt yrkesområde när det gäller dessa frågor. Men jag tror inte det behövs; riksdagens ledamöter har säkert både sett och hört åtskilligt själva som bör vara vägledande vid behandlingen av dessa frågor. Herr talman! Jag har inget att erinra mot skatteutskottets betänkande nr 3, som är enhälligt, eftersom utskottet säger att det i likhet med flertalet motionärer finner att alkoholpolitiska utredningen skyndsamt bör behandla mellanölsfrågan och lägga fram förslag i detta ärende.
Herr talman! Någon talare sade att det kan synas onödigt att ha en så lång debatt när utskottets betänkande är enhälligt. Jag har dock den uppfattningen att här behövs en debatt på alla nivåer. Problemet har blivit av den storleksordningen att vi inte stillatigande kan finna oss i situationen, Siffror har redovisats både här i riksdagen och i andra sammanhang, som visar att mellanölsdrickandet blivit något av en sport här i landet. I debatten i dag har tidningsrubriker och tidningsartiklar citerats. Många sådana förekommer ständigt och jämt. Rubrikerna ger, kan man säga, problemet i ett nötskal — de är något av nödrop i fråga om den sociala situationen. Vi vet att mellanölet har blivit mycket lättåtkomligt, och jag skall redovisa några siffror från en undersökning som gjordes i mitt hemlän under skollovsveckan. UNF-distriktet hade en kurs för ungdomar i åldern 12—15 år. Dessa ungdomar gav sig ut en eftermiddag för att se hur lätt det var att få köpa mellanöl. De besökte 85 butiker, fyra av dem vid dubbla tillfällen, på 44 orter. I 64 av butikerna kunde inköp göras, medan 25 butiker nekade ungdomarna att få göra inköp. Efter sin lilla rundvandring under eftermiddagen kom dessa ungdomar hem med 200 burkar och flaskor mellanöl. Så lätt gick det alltså att köpa mellanöl för ungdomar i den här åldern. Jag vill inte på något sätt skylla på affärernas expediter. Jag tycker att det är felaktigt att man ålägger dem en kontroll; det är inte de som skall utföra den. Man gjorde helt enkelt fel när man träffade beslutet att mellanölsförsäljningen skulle ske på det nuvarande sättet. Utskottet säger i en mening: ”Erfarenheterna visar att ju tidigare ett alkoholberoende uppstår desto svårare blir konsekvenserna.” Det är bl.a. detta som är det stora och allvarliga problemet med mellanölet. Jag är övertygad om att under de år som vi har haft mellanölsförsäljning har här grundlagts någonting av en alkoholism som vi kommer att få stora sociala problem av i fortsättningen. Politikerna har ett ansvar för utvecklingen på detta område. Riksdagen är medskyldig till vad som har inträffat och vad som nu är på gång. Detta är en fråga som berör inte bara nykterhetsvännerna i vårt land utan oss alla. Jag ser inte Alf Wennerfors här inne nu, men jag vill klart säga att vi inte har råd med några mellanölsprofeter sådant som läget har blivit. Vi vet att Alf Wennerfors är en av dem som har stigit upp på gator och torg och även här i riksdagen och propagerat för mellanölet. Alf Wennerfors bör ta av sig de färgade glasögonen och se verkligheten som den är. Kanske har han redan börjat inse att han har gett mellanölet något av en gloria. Jag tror att det är rätt viktigt att också han uppmärksammar vilka sociala problem vi kommer att få. Herr Wennerfors sade förut att han vill arbeta för upplysning om alkoholens skadeverkningar, och det är tacknämligt. Men samtidigt har vi rätt att fråga oss om den balans i informationen och opinionsbildningen som vi har verkligen är rimlig. Vi har sett hur det har gått till, och vi frågar oss om vinstintressena till förmån för användningen av gifter verkligen skall få arbeta med så överlägsna metoder som de hittills har gjort genom reklam och massmedia. Det är ju ungdomarna som drabbas. Ungdomarna är dömda därför att de är den underlägsna parten i det här sammanhanget. Vad hjälper det om vi har aldrig så effektiv upplysning, om man sedan sätter in en reklam som gör att upplysningen kommer i skymundan? Man klandrar ungdomen för den här situationen. Jag menar att det är den äldre generationen som har ansvaret. Ingen tidigare ungdomsgeneration i vårt land har utsatts för en reklam av det slag som har förekommit under de här åren, Här måste till en annan attityd när det gäller mellanölet. Det är hög tid att vi får fram ett resultat, och det är att beklaga att man år efter år har hänvisat till en pågående utredning utan att något resultat har kommit från den. Med tanke på den skrivning som utskottet nu har gjort hoppas jag emellertid att vi verkligen inom kort får ett förslag så att någonting kan göras. Situationen är faktiskt så allvarlig att vi inte har råd att vänta längre, Herr talman! Jag har inget yrkande annat än utskottets.
Herr talman! Herr Lundberg i Uppsala vill lösa ölproblemet genom att förstatliga bryggerinäringen. Vi kan erinra herr Lundberg om att sprithanteringen redan är förstatligad — inte i tillverkningsledet men i hela distributionsledet, vilket rimligen måste ha samma effekt. Inte har vi märkt att det dricks mindre därför att det är staten som tillhandahåller brännvinet, och inte tror vi att det kommer att drickas mindre öl därför att staten tillhandahåller ölet. Eller tänker sig möjligen herr Lundberg att lösa problemet enligt modell Tjorven? I Kalmar bygger man bilar som ingen vill köra. Menar herr Lundberg att staten skulle brygga öl som ingen vill dricka? Det är väl enda möjligheten att nå effekt på den vägen. Herr talman! Här har sagts att det är många talare på listan, och det är riktigt. Ändå är det kanske en talare för litet. Vi borde kanske ha haft finansminister Sträng här i dag i hans egenskap av författare av direktiven till alkoholpolitiska utredningen. I den här debatten tyr sig alla till alkoholpolitiska utredningen. Man är mer eller mindre otålig, och man talar om nödvändigheten av att utredningen snabbt får fram ett förslag, helst ett delförslag rörande mellanölsproblemet. Det kan utredningen göra. I dess direktiv står det som slutord: ”Det bör slutligen stå utredningen fritt att under utredningsarbetets gång föreslå delreformer.” Att utredningen arbetar med problemet — och arbetar snabbt — har vi fått omvittnat här i dag av ett par ledamöter i utredningen, och vi tror dem på deras ord. Men om nu också alkoholpolitiska utredningen kan tänkas föreslå delreformer, är det verkligen tänkbart att utredningen kan komma att föreslå reformer som tillmötesgår önskemålen hos de många motionärer vilka har talat i kammaren i dag? Jag tvivlar på det.

Det räknas upp i direktiven vad utredningen får lov att syssla med — eller bör ägna sig åt. Det är frågor rörande undervisningsoch upplysningsverksamhet, försäljningsorganisation, bruk av alkoholsvaga drycker m.m. Jag föreställer mig att inte minst utredningens ledamöter anser att just införandet av mellanöl var en satsning på bruk av alkoholsvaga drycker. Jag föreställer mig också att utredningens ledamöter liksom vi andra efter hand har blivit övertygade om att detta väsentligen var en felsatsning, att den inte har fått den effekt som vi hoppades på. Men är det verkligen, herr talman, möjligt att från alkoholpolitiska utredningen vänta sig förslag till åtgärder, vilka kan tänkas medverka att lösa mellanölsproblemet efter de riktlinjer som talarna i denna debatt har anvisat? Jag tror inte det. I så fall måste nämligen utredningen, på ett sätt som utredningar inte brukar, sätta sig över sina direktiv. Det är visserligen sant att det jag nyss citerade — att en återgång till tidigare restriktioner bör anses utesluten — syftar på de restriktioner som vi hade innan vi avskaffade motboken. Men såsom det är skrivet kan man knappast läsa det på annat sätt än så, att det över huvud taget icke bör vara någon väg tillbaka till restriktioner som vi har avskaffat, även om de har avskaffats efter utredningsdirektivens författande. Jag hade tänkt att vid tillfälle under denna riksdag fråga finansminister Sträng om han verkligen anser att de fem år gamla direktiven till alkoholpolitiska utredningen alltjämt är relevanta, alltjämt är anpassade till det verkliga läget, eller om utredningen borde förses med tilläggsdirek tiv. I det sammanhanget hade jag inte tänkt lägga mig i den här debatten, som rör en delfråga, låt vara en viktig. Men nu har debatten kommit att så mycket syssla med just utredningens insatser att jag tycker att man kanske bör peka på detta problem. Jag är, herr talman, alltså icke säker på att den lämpligaste vägen är att forcera utredningen till ett delbetänkande om just mellanölet.

Det måste vara fler än jag som vet — inte tror utan vet — att det inte alls är särskilt svårt för den som vill, ung eller gammal, att komma över även de starka drycker som säljs genom Systembolaget. Jag bodde under ett antal år i ett kvarter uppe på Söder här i Stockholm, där vi hade både tunnelbanestation och systembutik. Varenda morgon, när jag gick till tunnelbanan för att åka till riksdagen, såg jag detsamma: en kö av barn, kan vi gott kalla dem, som stod utanför systembutiken med pengar i näven som de stack fram till förbipasserande farbröder och sade: Köp mig en flaska vin, Och jag försäkrar att varannan eller var tredje som fick den anmodan gjorde det. Vi vet alltså att detta sker. Man gör det inte i någon särskild ond mening, man gör det inte för att tjäna pengar — det är en tjänst till en medmänniska, tror man kanske. Det är icke svårt att komma över vare sig vin eller sprit eller öl. Det blir dess värre icke svårt för ungdomen att komma över mellanöl, om försäljningen flyttas till systembutikerna. Det är inte svårt och än mindre omöjligt för ungdomarna att komma över det som finns där i dag. Jag tror inte att man löser problemet genom en så enkel åtgärd som att flytta ännu en produkt till Systembolaget, och därför är jag inte heller säker om att det egentligen går att lösa problemet med en delreform, gällande bara mellanölet. Nej, man måste nog — nu som tidigare — se hela nykterhetsproblemet i ett sammanhang och söka även andra vägar än denna. Jag hör nu till dem som tror — jag skall inte dölja det — att det blir nödvändigt att återgå till någon form av restriktioner. Jag kan inte finna något annat sätt att hindra de där farbröderna, som hjälpsamt går och köper vin åt barn, än att se till att de inte själva får lov att köpa mer än de anser sig behöva. Då blir det sannolikt slut med detta. Därmed är inte alls sagt att jag talar för en återgång till motboken. Men förmodligen måste vi söka oss fram till någon väg att begränsa tillgången inte bara för tonåringar utan över huvud taget. Det kan vi emellertid inte göra genom att se enbart på mellanölet, och därför tvivlar jag litet grand på att det kan vara så mycket vunnet med att försöka forcera en utredning till att framlägga ett delförslag i fråga om det som ändå är ett sammanhängande problem. Kanske borde någon, herr talman, ha motionerat om en hemställan till finansministern att han skulle utfärda tilläggsdirektiv till utredningen därför att utvecklingen har blivit en annan än vi trodde — en annan än inte bara herr Wennerfors trodde. Jag tror att det är djupt orättvist om vi väljer ut en eller några ledamöter i riksdagen och säger att de på ett alldeles speciellt sätt har främjat frisläppandet av mellanölet. Det var en ordentlig majoritet i riksdagen som beslöt att frisläppa mellanölet, och alla i den majoriteten har samma ansvar. Det är rätt meningslöst att kritisera någon speciell person för att en reform, som väl var riktigt tänkt, inte har blivit riktigt som den var tänkt. Vi får naturligtvis allesammans ta vårt ansvar för att vi har gjort ett misstag eller för att vi har utformat en kanske i och för sig på många sätt riktig tanke ineffektivt och felaktigt, och vi får försöka rätta till misstaget. Men samtidigt måste vi då se på hela problemet en gång till på det vis som alkoholpolitiska utredningen faktiskt gör. Sannolikt måste vi emellertid också ha andra direktiv, andra riktlinjer, om vi verkligen skall kunna söka över hela fältet efter tänkbara åtgärder. Skatteutskottet kunde kanske ha använt sin initiativrätt till att hemställa om ändrade direktiv. Kanske kunde utskottet också ta andra initiativ. Jag tror nämligen att vi inte kan få någon lösning på detta problem genom att vänta på delförslag från alkoholpolitiska utredningen. Riksdagen får nog vackert ta itu med hela saken en gång till.

Herr talman! Jag har inte försökt dra mig från mitt ansvar utan bara konstaterat att det var ett misstag att sätta tilltro till de krafter som vi förutsatte skulle komma att visa hänsyn. Nu menar jag att vi måste erkänna att vi den gången begick ett misstag, som nu måste rättas till. Jag var emot borttagandet av motboken, men den gången trodde man allmänt på en sådan åtgärd. Sedan, herr Carlshamre, tror jag att det ökade bruket av vin är lika farligt för ungdomen som bruket att dricka mellanöl. Ja, när ungdomen kommer tillsammans i hemmen är vindrickandet förmodligen ännu farligare, därför att det anses som finare. Så ser jag hela det problemet. Vidare talade herr Carlshamre om Tjorven, och det är kanske en sak som lätt kan slå sig på hjärnan. Men Tjorven var ett försök av samma slag som har gjorts i många andra industriella sammanhang — och som har varit nödvändiga för att pröva sig fram till något bättre. Herr Carlshamres speciella ”Tjorven” är tydligen att förbinda smaken på en dryck med vissa alkoholprocent, och gör man det har man väl ändå gått för långt. Det är ju fullt möjligt att framställa en ur smaksynpunkt fullt acceptabel dryck utan att ge den samma alkoholhalt som vi gör för närvarande. Nu kanske herr Carlshamre invänder: Ja, det kan du säga som är absolutist och inte använder några alkoholhaltiga drycker. Jag menar emellertid att vi måste vidta åtgärder i tid för att förhindra att vi får ett ännu större problem än vi har för närvarande, Frågan är så allvarlig att jag anser det vara helt nödvändigt att göra någonting. Skjut inte denna sak på framtiden genom att tala om att vi skall göra en fullständig utredning! Den kommer inte att lösa några problem, utan då får vi bara känna av skadeverkningarna av ett dröjsmål.
Herr talman! Jag hade inte tänkt att ta till orda i denna debatt, men när man har lyssnat till 16 eller 17 talare och ett dussin repliker kan man få för sig att det råder enighet om alkoholpolitiken här i landet. Möjligen kan man få samma intryck vid läsningen av skatteutskottets enhälliga betänkande. Så förhåller det sig dock inte. Jag skall inte här ta upp den debatt som herr Wennerfors inledde, men till herr Carlshamre vill jag säga att det väl inte är någon som har pekat ut herr Wennerfors. Han har verkligen pekat ut sig själv i detta fall! Och om man gör det så ofta och med sådana argument som herr Wennerfors har gjort, så får man finna sig i att bli emotsagd. Det kunde vara mycket att tillägga där, men jag vill bara säga att jag har tolkat herr Wennerfors” inlägg i dag som något av det sjuka samvetets röst, och det kan man notera, men det finns ingen anledning att kommentera det. Men när sedan herr Lundberg stiger upp och säger att lösningen på alkoholfrågan är att vi socialiserar bryggerinäringen, börjar man ana att här verkligen inte råder enighet. Är det så, herr Lundberg, att statligt öl är mindre farligt än det öl som Pripps eller något annat bryggeri tillverkar? Vem är det som är den störste intressenten i de svenska bryggerierna? Det är inte aktieägarna, utan det är finansministern. Vore det nu så att statsmakterna hade utnyttjat möjligheterna att kontrollera denna sektor, vore det så att man höll ett kritiskt och vakande öga på denna industri, skulle det möjligen kunna finnas visst fog åtminstone för en socialist, att säga att lösningen är socialisering. Herr Carlshamre framhöll med all rätt att det ansvariga statsrådet i denna debatt lyst med sin frånvaro. Men när det nya Prippbryggeriet i Bromma invigdes i höstas, då var finansministern närvarande. Eftersom han inte deltagit i den här debatten kan det vara angeläget att till kammarens protokoll få foga några av de alkoholpolitiska synpunkter som Gunnar Sträng då framförde. Han sade: ”Bryggeriindustrin i Sverige kan se tillbaka på en stark expansion framför allt under senare år. För Pripp-bryggerierna som ledande företag redovisas en volymökning om 25 Z på dryckessidan under sista S-årsperioden. Det så mycket omdebatterade mellanölet i vilkets tillkomst jag personligen har del och ansvar är väl den närmaste förklaringen till expansionstakten. Debatten om mellanölet kommer att fortsätta och så småningom kulminera då den nu arbetande alkoholpolitiska utredningen — som jag hoppas — om något år framlägger sitt betänkande. Den aktuella debatten om mellanölet har enligt min mening blivit ensidig, och missförhållandena generaliserats. Enligt den gamla regeln att ”var plåga har sitt skrik för sig, blott hälsan tiger still” så har brukarens och den vanliga konsumentens röst saknats i debatten — och där finner vi en obestridlig majoritet av svenska folket — då däremot missbrukarens beteende i hög grad uppmärksammats. Det är inget fel i det senare, men den erforderliga balansen i debatten saknas. Internationellt är vår ölkonsumtion fortfarande låg, och även om dagens konsumtion med stigande köpkraft ökar, så kommer vi inte att framstå som något speciellt öldrickande folk. Jag anser det således icke som ett realistiskt antagande att förbjuda svenska folket rätten att konsumera ett öl av den kvalitet som brukaren uppskattar och som accepteras runt om i den värld som vårt folk genom den svällande turismen numera regelbundet konfronteras med.

Som liberal tycker jag att det kan vara befogat med ett ökat mått av statlig insyn på de sektorer det här är fråga om. Detta är rent av en punkt där man inte utan vidare kan avvisa tanken på att samhället skall ingripa. Men finns det någon som helst anledning att av nykterhetspolitiska skäl driva den tesen, när man har lyssnat till vad Gunnar Sträng säger?
Herr talman! Jag fick ett intryck av att herr Wikström i sitt anförande kysste och slog ihjäl med samma varma själ. Om herr Wikström hade läst protokollen och motionerna genom åren hade han tvingats konstatera att liberalismen fått vika hos liberalernas företrädare i kammaren när man försökt komma till rätta med ett problem som varit väsentligt för det svenska folket. Sedan föreligger det nog olika uppfattningar i denna sak. Om samhället övertar bryggerinäringen kan jag inte förstå att det därmed är herr Sträng som övertar den. Jag har aldrig utgått från att herr Sträng skulle bli någon sorts diktator i detta sammanhang. Jag har förutsatt att samhället skulle driva denna näring på ett sådant sätt att det blev minsta möjliga skadeverkningar på samhället och medborgarna. Det är någonting som jag tror är väsentligt. Sedan kan man naturligtvis diskutera hur man vill åt det ena eller andra hållet. Att Pripp har kunnat slå ihjäl vartenda mindre bryggeri och bygga upp en stor enhet är kanhända något som man, i detta fusionernas tidevarv, ur industriell synpunkt i och för sig har önskat. Men inte har denna fusion inneburit någon förstärkning av hänsynen till medborgarna och samhället när det gäller nykterhetspolitik! För mig är det ändå handlingen, ej pratet och teorin, som är det väsentliga.
Jag finner ingen anledning att solidarisera mig med vare sig det ena eller det andra privata bryggeriet — inte ens på det sätt som finansministern gjorde det i det anförande jag nyss citerade. Men jag kan inte som herr Lundberg anse att den som är ansvarig för landets alkoholpolitik — det ansvariga statsrådet — inte skulle ha något inflytande i dessa frågor eller att hans uppfattning i dessa spörsmål inte skulle ha något intresse.
Herr talman! Jag har varit med om att en finansminister, som tillhörde mitt parti, i riksdagen rekommenderat mig att köpa en liter och slå ut den i vasken, eftersom jag var emot en höjning av spritpriset vid det tillfället. Jag betraktar finansministrar och andra regeringsledamöter som personer vilka deltar i samhällsarbetet. Visst kan herr Sträng och jag ha olika uppfattningar i fråga om bryggerinäringen och om lämpligheten av att dricka en pilsner. Men jag har för den skull inte ansett att det föreligger någon väsenskillnad i vår uppfattning — det är ju fråga om procent även i detta fall. Därför förstår jag inte riktigt herr Wikström. Försök att se framåt och försök att tänka på att det är ett intresse för samhället och människorna att komma till rätta med spritproblemet! För mig är detta det väsentliga — inte formerna.
Herr talman! Jag tror att herr Lundberg och jag nog kan vara överens om ganska mycket i vår hållning i dessa frågor, men jag vill inte gå så långt som herr Lundberg och anse att finansministerns uttalanden och åsikter i dessa frågor skulle vara betydelselösa eller att jämföra med åsikter som framförs av vilken privatperson som helst. Jag har för min del den uppfattningen att finansministern faktiskt har en del att säga till om i detta land och i denna fråga.
Herr talman! Det finns knappast mer att tillägga i dagens debatt, men låt mig ändå säga ett par saker. Min uppfattning är att vi har en hart när skrämmande situation på nykterhetens eller spritkonsumtionens område, antingen vi nu knyter an till mellanölet eller till andra alkoholdrycker. Jag vill erinra om den sangvinism, optimism och liberalism vi visade när fienderna mot Brattsystemet sade att detta suggererar människorna till att önska sig sprit — ta bort Brattsystemet, och vi blir av med hela den inflammerade föreställningen och kan räkna med en tillnyktring. Vi känner till resultatet. Så kom frågan om mellanölet upp. Samma melodi sjöngs då: Låt folk få mellanöl, så super de mindre av starkare drycker! Vi skulle få ett bättre nykterhetstillstånd. I dag känner vi till resultatet. Ett argument var att vi kunde räkna med att lättare stoppa bruket av narkotika, om folk relativt lätt kunde komma över alkoholhaltiga drycker. Vi vet hur det gick också på den punkten. Om vi har något allvarligt samhällsont, är det enligt min mening inte en god politik att ha några illusioner och tro på den enskilda individen, särskilt inte med de erfarenheter som vi har gjort. Vi måste nog i detta samhälle räkna med restriktioner av olika slag mot samhällsfarliga ting, och vi måste räkna med moralbildning. Annars fruktar jag att det går illa för vårt folk. Det är med inte ringa bitterhet vi noterar att vi i ett land som Sverige, där vi har byggt upp ett välstånd och en social kultur av fint märke, inte har kunnat undgå att samtidigt halka in på de avigsidor som förekommer i andra och primitivare samhällen med relativt hög materiell standard. Det borde vara en hederssak för oss att utan skygglappar ta itu med den allvarliga faran. En väg är att äntligen sluta med glorifieringen av alkoholen. Det är besynnerligt att vi tillåter reklamen — det vittnar väl ändå om vanmakt eller i varje fall övertro på människans sunda omdöme. Jag hoppas att när vi äntligen får upp frågan till ny prövning och avgörande här i riksdagen det skall ha skett en verklig tillnyktring. Jag kan inte hoppas på ett nytt synsätt hos herr Wennerfors, som tydligen definitivt har försvurit sig åt ett synsätt som hotar något mycket väsentligt i vårt samhälle. Låt mig, herr talman, allra sist erinra om att när debatten om mellanölets införande pågick en skara studenter reste från Lund till Stockholm för att uppvakta finansministern och yrka på frisläppande av mellanölet. De togs naturligtvis emot liksom alla andra som vill uppvakta statsråd. Jag sade då i riksdagen att jag tyckte att de borde vara hemma och plugga på läxan. Jag undrar nu om vi inte måste i ett litet vidare sammanhang tala ut också med skolungdomen. Om vi alltid tar den på allvar i samhällsdebatten, kommer vi uppenbarligen helt vilse. Den har inte samma erfarenhet som vi har, och vi skall inte inbilla oss att det man nu försöker med är en väg mot demokratisering och kultivering av vårt samhälle.

Herr talman! Några inlägg gör att jag måste ta till orda också i slutet av denna långa debatt. En del angrepp har gjorts som kräver ett par repliker. Herr Gustavsson i Alvesta säger att jag har sökt glorifiera mellanölet och kanske lyckats — den uppfattningen kunde man få när man hörde herr Gustavsson. Jag har sett ölet som ett alternativ. Jag föredrar alltså en svag alkoholdryck framför en stark alkoholdryck, som medför större skaderisker. Men jag har saknat information från samhället när mellanölet introducerades. Vi minns alla dessa jätteannonser vari det omtalades att det var ”skönt” att dricka öl, vi minns bilderna av vackra flickor i kort-kort, och mycket annat. Den introduktionen möttes inte av någon annonsering från samhällets sida. Det gavs ingen information om vilken alkoholprocent mellanölet innehåller eller vilka verkningar mellanölet kan ha. Ingen särskild insats gjordes heller i den svenska grundskolan eller i det svenska skolväsendet över huvud taget i samband med introduktionen av mellanölet. Det är detta jag har saknat. Jag skall peka på en sak till, herr Gustavsson i Alvesta, nämligen den frivilliga överenskommelsen mellan livsmedelshandeln och myndigheterna om 18-årsgränsen vid försäljning av mellanöl. Vilken information fick svensk ungdom i samband med den överenskommelsen? Ingen, utom den som pressen och andra massmedia nyhetsmässigt gav oss. Hade man inte kunnat tänka sig att skolöverstyrelsen, som gick med på denna överenskommelse, hade kunnat göra en alldeles speciell insats bland svensk skolungdom för att få den att förstå varför en sådan frivillig överenskommelse träffades? Man kan svara att det skickades ut ett meddelande i Aktuellt från skolöverstyrelsen där det berättades om dessa saker. Men var det tillräckligt? Svaret är nej. Här menar jag att det föreligger oerhört stora brister. Jag har i mina tidigare inlägg tagit i så skarpt att det inte bör råda något missförstånd mellan herr Gustavsson i Alvesta och mig på den punkten. Nästa sak jag måste beröra är mera beklämmande. Herr Wikström i Stockholm har i samband med mitt namn tagit uttrycket ”det sjuka samvetet” i sin mun, Det är högst beklagligt att en politiker bemöter eller angriper en motståndare på det sättet, och det är ännu mera beklagligt att en representant för nykterhetsorganisationerna gör det. Hur skall jag uppfatta detta? Skall jag uppfatta det på det sättet, herr Wikström, att man måste vara helnykterist eller tillhöra svensk nykterhetsrörelse för att kunna medverka till bättre alkoholvanor i vårt samhälle? Jag kommer aldrig att angripa herr Wikström eller någon representant för nykterhetsrörelsen på detta sätt. Jag kommer i stället att, som tidigare, hälsa varje insats från nykterhetsrörelsen med största tillfredsställelse. Men jag hoppas att också vi andra, som har samma mål men kanske inte har riktigt samma utgångspunkter och inte tror på riktigt samma medel, skall få vara med om att hjälpa till att lösa detta jättestora problem. Jag hoppas att debatten i dag har medverkat till ett större intresse och engagemang såväl bland damer och herrar riksdagsledamöter som bland den stora allmänheten. Jag skulle vare synnerligen glad om massmedia nu kan referera debatten som en väckarklocka för ungdomarna, för föräldrarna och för hela det svenska samhället. Det skulle vara bra om hela denna debatt kunde nå ut till den svenska ungdomen och om de olika uppfattningar som har förts fram här i dag kunde få utrymme i ungdomarnas tankevärld och om dessa fakta kunde bli ett memento för många av dem som i dag missbrukar alkohol. Tänk om den här debatten kunde medverka till att alkoholvanorna hyfsades! Detta tycker kanske många av mina kolleger i kammaren är väl optimistiskt. Men då måste jag fråga: Hur kommer det sig att i andra länder ett liberalt system kan fungera utan alla de restriktioner som många av mina vänner och kolleger tror på? Jag är optimist. Jag tror på den svenska ungdomen. Jag tror att vi på lång sikt skall kunna lösa detta stora och komplicerade problem.
Herr talman! Jag hoppas också att dagens debatt kommer att leda till att det blir ett större engagemang i denna fråga både från enskilda riksdagsledamöters sida och från allmänhetens. Jag tolkar även dagens diskussion som ett tecken på att herr Wennerfors insett den fara som ligger i mellanölsförbrukningen. Herr Wennerfors säger att han betraktat mellanölet med dess lägre alkoholhalt som ett alternativ. Jag är medveten om att det är från dessa utgångspunkter herr Wennerfors hela tiden har diskuterat. Men herr Wennerfors har tidigare icke velat inse att alkoholbruket tränger längre och längre ned i åldrarna. Det är detta som är det stora problemet i dag, Sedan angriper herr Wennerfors samhället och skolan för att inte tillräcklig information har givits. Jag kan instämma i detta. Men låt mig komma med en motfråga, herr Wennerfors: Vilken information har herr Wennerfors givit i denna fråga under de år som har gått?
Herr talman! Herr Wennerfors måtte grundligt ha missförstått mig. Min avsikt var alls inte att såra honom. Om jag gjort det ber jag naturligtvis om tillgift. Poängen var inte att herr Wennerfors och jag skulle ha olika uppfattningar i fråga om den personliga hållningen i alkoholfrågan. Vad jag och andra vände oss mot var att herr Wennerfors i ett tidigare skede ganska aningslöst pläderat för mellanöl. I dag fanns i hans anförande en ton av besinning och ett erkännande av att frågan ändå är bemängd med en rad problem, Det var detta jag tog som ett tecken på att herr Wennerfors ångrade en del av vad han sagt i tidigare omgångar i denna fråga.
Herr talman! Herr Wikström sårar mig inte alls. Jag är tjockhudad. Jag klarar mig nog. Men vad jag tänker på, herr Wikström, är alla de människor som kanske har samma uppfattning som jag eller vilkas uppfattning i varje fall ligger nära min. Det kanske finns en del av dem i det här huset, och jag vet att det finns många utanför detta hus. Det finns t.o.m. människor som trots att de inte är med i nykterhetsorganisationer och alltså inte tillhör den helnyktra sektorn, ändå vill vara med om att göra en insats för bättre alkoholvanor. Det är dem jag tänker på när en nykterhetsman som herr Wikström uttalar sig som han gör.
Herr talman! Nu undrar jag om inte herr Wennerfors ändå blandar ihop detta. Om man i den svenska riksdagen på ett särskilt sätt gjort sig till talesman för en viss hållning i fråga om alkoholpolitiken och kanske mer än någon annan pläderat för mellanölets införande och negligerat riskerna med det, får man finna sig i att bli utsatt för kritik. Den kritiken gäller naturligtvis en politisk uppfattning, inte en individuell hållning.

Vi kommer nu Över till en fråga, herr talman, som inte har samma räckvidd för samhället som den vi nyss debatterat under mer än tre och en halv timmar. Det är dock en fråga som har betydelse för de medborgare som den berör. I motionen 323 föreslås från folkpartihåll att den som försäljer egethem i samband med flyttning till annan ort och där förvärvar likvärdig fastighet skall ha rätt till uppskov med eventuell realisationsvinstbeskattning. Sådan rätt till uppskov med beskattning av realisationsvinst föreligger redan i nuvarande lagstiftning. Lagstiftningen anger dock endast vissa specialfall då sådan rätt föreligger. Bland dessa fall nämns expropriation, fastighetsförsäljning till staten på grund av flygbuller, vissa ägobyten och inskränkning av förfoganderätten på grund av naturvårdslagen. Motionärerna menar att uppskov med realisationsvinstbeskattningen är berättigad inte bara vid de nyss uppräknade tillfällen då egnahemsägare kan bli tvingad att sälja sitt egnahem. Arbetsmarknadsläget gör det ofta nödvändigt för person med egethem att byta bostadsort. Sådant byte av bostadsort har många gånger en klar tvångskaraktär och borde därför medföra samma rätt till uppskov med beskattning av eventuell realisationsvinst. En rutin för prövning av sådana fall finns redan genom att ansökan skall göras till prövningsnämnden, som avgör om villkoren uppfylls i de fall som lagen redan medgiver. Risk för missbruk kan därigenom anses utesluten. Vi har här i riksdagen i andra sammanhang medverkat till att underlätta rörlighet på arbetsmarknaden. Den ifrågavarande motionen har samma syfte. Ett litet exempel. En bekant till mig arbetade vid ett företag i Lilla Edet, en ort cirka fem mil från Göteborg. Företaget lades ned och flyttade till Sävedalen, som ligger ungefär en mil från Göteborg. Detta hände 1969. Personen i fråga sålde sitt egnahem i Lilla Edet för 65 000 kronor och köpte ett ungefär likadant hus i Sävedalen för 80 000 kronor. Vid försäljningen i Lilla Edet fick han en realisationsvinst på 6 000 kronor, dvs. genast en skatt på drygt 3 000 kronor utan att ha haft någon egentlig inkomst. Han hade bara bytt bostad. I dagens tidningar har vi läst om den stora utflyttningen av statliga tjänstemän från Stockholm till andra orter. Vi får räkna med att problem liknande det jag nyss nämnde kommer att uppstå i stor skala. Jag tycker de nuvarande förhållandena är orimliga. Sammanfattningsvis kan sägas, att motionen syftar till att försäljning av enoch tvåfamiljsfastighet som är föranledd av säljarens flyttning från en ort till en annan i samband med arbetsbyte och inköp av likvärdig bostad på den nya orten inte skall föranleda någon skatt om inte egentlig vinst uppstått för egnahemsägaren.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

Herr talman!

Det är med en viss förvåning som vi kan notera att regeringspartiets representanter så enträget år efter år söker motsätta sig denna mycket rimliga begäran. Det kan väl i alla fall inte vara meningen med realisationsvinstbeskattningen att man skall beskatta en vinst som ingalunda är att betrakta såsom en realisationsvinst. I de fall som här avses beror ju försäljningen på att vederbörande måste lämna en bostad på en ort och skaffa sig ett nytt hem på den andra ort där han får sitt arbete. Det är då näppeligen fråga om realisationsvinst i detta ords egentliga betydelse. Jag tror att detta problem kommer att ha en alldeles speciell aktualitet under den närmaste tiden framöver mot bakgrunden av det beslut som regeringen fattat att lägga fram ett förslag om utflyttning av många olika statliga organ till landsorten. Många statstjänstemän och andra anställda i Stockholm har en villa eller ett radhus som de kanske tvingas att sälja för att sedan skaffa sig en bostad på den nya orten. Det är möjligt att några sedan de har verkat tio femton år på den nya orten i alla fall känner sig så pass fast rotade i den gamla bostadsorten att de vill flytta tillbaka. Det är mycket högt uppskruvade priser på fastigheter här i Stockholm, och därför blir problemet utomordentligt stort för de människor som berörs av denna utflyttning.

Detta är en arbetsgivarpolitik som får stå för regeringens egen räkning. Det problem som vi nu behandlar har i varje fall genom vad som nu kommer att hända fått en ännu större aktualitet än tidigare. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I denna fråga har det väl gått mer prestige än saklighet under de år som riksdagen haft att behandla motioner liknande den som skatteutskottets majoritet nu yrkar avslag på. Det förhåller sig i verkligheten så att med nuvarande regler för beskattning av realisationsvinst vid försäljning av enoch tvåfamiljsfastigheter inträffar det i ytterst få fall att realisationsvinsten blir beskattningsbar. Med nuvarande regler går praktiskt taget all sådan försäljning fri från realisationsvinstbeskattning. I något enstaka fall kan det naturligtvis inträffa att det uppstår beskattningsbar realisationsvinst. Om argumentet är att man vill befrämja rörligheten på arbetsmarknaden måste det dock i så fall på avflyttningsorten finnas en sådan förväntan på kommande högre priser på enoch tvåfamiljsfastigheter att fastigheten kan säljas till ett övervärde. Naturligtvis skall den vinsten liksom all annan vinst på försäljning beskattas. Det skall i det avseendet inte vara någon skillnad om en person säljer en eneller tvåfamiljsfastighet eller om vederbörande säljer något annat vid avflyttning från orten. Man kan inte enbart när det gäller fastigheter undanta försäljningen från beskattning eller uppskjuta beskattningen. Jag tolkar reservanternas hemställan så att de vill ha ett generellt uppskov med realisationsvinstbeskattning vid all flyttning. Om reservanterna nu säger att deras hemställan avser endast försäljning vid företagsnedläggelser, utflyttning etc. måste skattemyndigheterna då i varje enskilt fall sätta i gång en stor utredningsapparat för att konstatera om det är fråga om en frivillig flyttning, t.ex. för att vederbörande får högre lön på en annan ort, eller flyttning av någon annan anledning. Det skulle bli en mycket krånglig lagstiftning att följa för skattemyndigheterna.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

Herr talman! Den fråga som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 4 är inte ny, och argumenten från de båda sidor som uppträtt i debatten är också ganska väl kända. Jag tillhör dem som har ställt sig bakom den reservation som är fogad vid skatteutskottets betänkande, och jag skulle i och för sig ha kunnat nöja mig med att instämma med de företrädare för reservanterna som yttrat sig, nämligen herrar Hörberg och Magnusson i Borås. Jag vill emellertid också själv anlägga några synpunkter på denna fråga.

Att beskatta den lilla och enligt vår mening fiktiva vinst, som eventuellt uppstår i ett sådant fall, kan inte vara riktigt eftersom den ändå kanske går åt för att betala ersättningsfastigheten på den nya orten. Det är i sådana fall ett uppskov med realisationsvinstskatten kan vara av betydelse, och den framstår då också som rimlig. Det finns, herr talman, också andra skäl för att en uppskovsbestämmelse av den föreslagna innebörden skall finnas. Med den rörlighet som finns på arbetsmarknaden — det gäller inte minst avfolkningsbygderna uppe i Norrland men även andra områden — skulle de skattemässiga konsekvenserna av ett byte mellan likvärdiga fastigheter i samband med flyttning till en ny arbetsort elimineras, om det funnes möjlighet till ett uppskov med uttagandet av realisationsvinstskatten. Det har också nyss pekats på den i dagarna mycket aktuella frågan om utlokalisering av statliga verk från Stockholm. Jag skulle tro att även denna utveckling ytterligare kommer att aktualisera spörsmålet om rätt till uppskov med realisationsvinstbeskattning. Jag ber, herr talman, med det anförda att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid skatteutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Herr Kristenson började sitt anförande med att säga att det hade gått prestige i denna fråga, och jag kan nog hålla med honom om detta. Det har tydligen gått prestige i frågan, eftersom det socialdemokratiska partiet inte vill vara med om att avskaffa en orättvis beskattning, nämligen på vinster som aldrig har gjorts. Herr Kristenson sade vidare att vinster självfallet skall beskattas. Ja visst, både motionärerna och reservanterna är helt inställda på att vinster skall beskattas, men det är inte det vi nu talar om, utan vad vi vänder oss mot är det förhållandet att icke existerande vinster beskattas. För närvarande uttas skatt på försäljning av en fastighet, även om denna bara innehafts under en kortare tid av en person som i samband med försäljningen flyttar till en annan ort och där köper en liknande fastighet. Man beskattar alltså den bokföringsmässiga vinst som vederbörande sedan investerar i en liknande fastighet på den nya bostadsorten. Det har i ett sådant fall inte uppstått någon verklig vinst, och det är det frågan nu gäller. Man skall inte försöka mörklägga denna fråga genom att söka påstå att det gäller ett försök att hjälpa folk att komma undan skatt på verkliga vinster. I det fallet är reservanterna, motionärerna och utskottets talesman fullt ense. Vad vi hävdar är att försäljning av fastighet inte skall beskattas när ingen vinst har uppstått. Det hjälper inte, herr Kristenson, att åberopa att det gäller ett fåtal fall. Om det så finns bara ett enda fall av orättvisa, bör orättvisan ändå tas bort. Jag vidhåller vad som sagts förut, att det har gått prestige i den här frågan!

Herr talman! Till detta utskottsbetänkande är fogad en reservation av herrar Magnusson i Borås och mig. Utskottsmajoriteten har avstyrkt en motion nr 630 av herr Schött som hemställt om att det borde bli möjligt för äkta makar att under en förlängd tid göra ansökan om särbeskattning. För närvarande är denna tid begränsad till den 1 juli under taxeringsåret, medan hemställan går ut på att tidpunkten borde framflyttas till den 31 december året efter taxeringsåret. Särbeskattningen innebär att äkta makar genom en särskild ansökan kan undgå effekten av att deras skatt blir högre än om de taxeras som ogifta. Jag har delat motionärens uppfattning att många skattskyldiga av okunnighet eller av missförstånd underlåter att inkomma med ansökan eller lämnar in den för sent. Tyvärr har utskottsmajoriteten inte kommit till samma uppfattning. Utskottsmajoriteten anser att det borde vara klart för dem som i år avlämnar självdeklaration, att de skall göra det enligt ännu gällande äldre skattelagar, medan det nya systemet träder i kraft först nästa år. Därför finns det enligt utskottsmajoriteten knappast skäl att befara att det skall bli ett ökat antal missförstånd i detta hänseende. Men, herr talman, när man läst igenom skattebrottspropositionen, propositionen 10 år 1971, som riksdagen snart skall behandla, får man tyvärr en ganska bestämd uppfattning om att det för de flesta människor tycks råda en mycket stor tveksamhet och okunnighet just i taxeringsfrågor. Det har inte bara hög juridisk sakkunskap utan även departementschefen bekräftat i denna proposition. När det då gäller den frivilliga särbeskattningen, som ligger litet vid sidan om det vanliga vid beskattningen, kan det befaras att tveksamheten och okunnigheten är proportionsvis högre än i övriga skattefall. Slutsatsen borde då bli att risken för missförstånd ökas i stället för minskas. Motionären anser inte att önskemålet om en förlängning av ansökningstiden skulle stå i strid med principen om snabbhet och effektivitet i taxeringsoch uppbördsprocessen. Om reservationens hemställan bifalles, skulle det endast innebära att alla de, som av olika skäl underlåtit att göra ansökan om särbeskattning inom nu gällande laga tid, finge en chans att, sedan de granskat sina slutskattesedlar i december och kommit underfund med att de fått onormalt hög skatt, då kunna lämna in ansökan om särbeskattning och få rättelse. Jag tycker att detta är en mycket rimlig begäran. Dessutom anser jag att just det förhållandet att de nu gällande reglerna skall tillämpas för sista gången i år talar för att riksdagen borde kunna bifalla yrkandet, eftersom det inte får någon som helst prejudicerande verkan. I stället har utskottsmajoriteten använt detta skäl som ett ytterligare motiv för ett avstyrkande. Herr talman! Med stöd av vad jag har anfört yrkar jag bifall till reservationen,

Herr talman! Då jag är ensam motionär dristar jag mig att trots stränga debattrestriktioner med några ord kommentera det nu aktuella ärendet. Herr Söderström har utförligt redogjort för vad saken gäller, varför jag kan fatta mig relativt kort. Utskottet erinrar om att liknande motionsyrkanden förekommit tidigare år men då avvisats av riksdagen. I sin redogörelse för frågans behandling i riksdagen nämner utskottet att bevillningsutskottet år 1968 framhöll att det enligt utskottets mening var förvånande att så många skattskyldiga vid 1967 års taxering underlåtit att i rätt tid ansöka om särbeskattning. Påföljande år, 1969, erinrar bevillningsutskottet om detta sitt tidigare uttalande och menar att den service som även vid tidpunkten för ingivande av 1968 och 1969 års självdeklarationer lämnats av taxeringsmyndigheter m.fl. borde vara ägnad att ge ytterligare upplysningar om innebörden av gällande bestämmelser. Ja, herr talman, visst kan både utskottet och andra vara förvånade över att en del skattskyldiga ej inger sina ansökningar i tid, och visst kan man tycka att gällande regler borde vara kända genom den upplysningsverksamhet som förekommit. Som ett faktum kvarstår dock att åtskilliga skattskyldiga av okunnighet, missförstånd eller annan anledning underlåter att komma in med ansökan eller lämnar in den för sent — de gångna årens erfarenhet visar detta klart. I år är, som jag framhållit i motionen, risken för missförstånd större än tidigare eftersom, som herr Söderström nämnde, enligt 1970 års skattereform nya regler innebärande individuell beskattning införts. Tyvärr måste man befara — skatteutskottets motsatta uppfattning framstår för mig som ett rent önsketänkande — att en del skattskyldiga ej uppfattat att denna ändring gäller först fr.o.m. beskattningsåret 1971 och att ansökan om särbeskattning alltjämt erfordras för taxeringsåret 1971. De skattskyldigas benägenhet att sammanblanda begreppen beskattningsår och taxeringsår är en realitet som man inte kan bortse från. Då man enligt min uppfattning så långt det är möjligt bör skydda de skattskyldiga från att på grund av okunnighet eller missförstånd bli ekonomiskt lidande har jag alltså föreslagit att ansökan om frivillig särbeskattning må kunna göras senast den 31 januari 1972. Som alla förstår har denna tidpunkt valts med tanke på att de skattskyldiga erhåller debetsedel å slutlig skatt enligt 1971 års taxering i december 1971 och då om inte förr upptäcker om de har glömt inge ansökan om särbeskattning. Vad tidigare bevillningsutskottet och nu skatteutskottet uttalar om att en förlängning av tiden för ansökan om särbeskattning skulle stå i strid med principen om snabbhet och effektivitet i taxeringsoch uppbördsprocessen kan låta bra, men mot detta måste vägas rättvisesynpunkter och omtanken om de skattskyldiga. Man har för övrigt inte anledning att befara några större administrativa olägenheter av en utsträckning av ansökningstiden. Avsikten är ju inte att de skattskyldiga skall uppmanas att dröja med sina ansökningar till den 31 januari 1972 utan endast att även ansökan som inkommit senast denna dag skall kunna godtas. Dess bättre inkommer givetvis de flesta ansökningar senast den 1 juli i år. Flertalet har för övrigt inlämnats samtidigt med deklarationerna nu i februari. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid skatteutskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Det motionsyrkande som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 5 har framförts och avslagits vid såväl 1968 som 1969 års riksdagar. Det kan emellertid inte återkomma, eftersom fr.o.m. nästa års taxering särbeskattningsprincipen är helt genomförd och särbeskattningen alltså ej längre frivillig. Som talesmannen för de båda reservanterna och motionären från moderata samlingspartiet redogjort för yrkas i motionen att ansökan om frivillig särbeskattning må kunna göras senast den 31 januari 1972. Skatteutskottet framhåller i sitt avslagsyrkande, liksom bevillningsutskottet i sina tidigare uttalanden gjort, att en förlängning av tiden för ansökan om särbeskattning skulle stå i strid mot principen om snabbhet och effektivitet i taxeringsoch uppbördsprocessen. Skatteutskottet delar alltså bevillningsutskottets uppfattning, vilket också kamrarna tidigare har gjort. Det är väl så att när en viss tidsgräns för ansökan är fastställd — det må gälla ansökan om frivillig särbeskattning eller annat, t.ex. en social förmån — föreligger en risk för att någon för sent upptäcker att han försummat att tillvarata sin rätt. Under sådana förhållanden kan alltid någon komma underfund med detta på fel sida om tidsgränsen. Även i fråga om tidsgränsen för rätten att inlämna ansökan om frivillig särbeskattning, som vi nu diskuterar, kan alltid någon upptäcka försummelsen efter den 31 januari 1972 lika väl som efter den 1 juli 1971. Tidigare kritik vid behandlingen av denna fråga mot myndigheternas sätt att ge skattebetalarna upplysning i detta sammanhang har tystnat. Med den lättillgängliga information som tillställts skattebetalarna tillsammans med skattekort och skattetabell för år 1971 borde ingen vare sig av okunnighet eller av missförstånd underlåta att ansöka om frivillig särbeskattning senast den 30 juni 1971. Möjligen skulle upplysningen om att ansökan skall göras ha vunnit på att texten varit kursiverad eller understruken, såsom på den bild som på TV-skärmen här visas för kammarens ledamöter. På tal om upplysning skulle en effektiv sådan på ett enkelt sätt kunna ges, om den paus som ibland uppstår mellan två TV-program användes till saklig information. Det skulle säkerligen ha större effekt än annan form av upplysning. En ändring till det bättre på detta område bör komma till stånd — även om jag är medveten om att en riksdagsman inte kan påverka TV:s programpolitik. Jag säger detta med tanke på en liten scen, som spelades upp i TV den 14 februari i samband med TV-nytt eller Aktuellt — jag minns inte vilketdera — med påminnelse om sista deklarationsdagen den 15 februari. Den visade en förtvivlad deklarant som kastade deklarationen i papperskorgen med kommentaren att det är onödigt att deklarera eftersom kronofogdarna strejkar. Enligt mitt sätt att se kan sådana s.k. skämt i vårt dyrbara massmedium leda till att skattebetalarna, som inte räknar med skämtsamheter i samband med TV-nyheter, utom möjligen den 1 april, i god tro begår lagbrott genom att underlåta att i tid avge självdeklaration. De ansvariga inom TV bör tänka över sitt ansvar.

Herr talman! Jag tycker att fru Holmqvist bortsåg från det faktum att åtskilliga skattskyldiga försummar att lämna in ansökan i tid. Detta faktum har vi kunnat konstatera under en följd av år. Det är naturligtvis otillfredsställande att dessa skattskyldiga på grund av formella bestämmelser blir berövade sin rätt till skattelättnad. Att det hänvisas till att man på andra områden inte kan få rättelse tycker jag är en klen tröst. Här kan man på ett enkelt sätt rätta till det hela. Saken blir ju inte bättre av det förhållandet att den som är verkligt kunnig kan finna kryphål genom att samtidigt med en för sent ingiven ansökan hemställa om en liten rättelse i sin deklaration. Han har kanske glömt en hundralapp av sina inkomster. Hans taxering blir höjd av prövningsnämnden, och han räddar då möjligheten att inkomma med ansökan om särbeskattning. Det är enligt min mening otillfredsställande att den som är verkligt kunnig kan utnyttja sådana kryphål. Jag vill skydda den som inte har särskild sakkunskap på detta område, och jag finner det direkt motbjudande att man inte vill ge vederbörande detta skydd. Detta är bakgrunden till min motion. Den har tillkommit efter samråd med mina kolleger bland fögdericheferna. Vi har mycket nära kontakt med de skattskyldiga, och vi vet hur missnöjda de är med nuvarande förhållande. Liksom jag beklagar de att inte det allmänna i detta fall velat visa litet större tillmötesgående och stärka sin goodwill hos de skattskyldiga. En sådan förstärkning är — det vågar jag påstå — ganska välbehövlig. Meningarna kan vara delade om hur höga skatter vi skall ha i detta land. Men jag tycker att vi borde kunna vara eniga om att vi skall ha lagbestämmelser som av allmänheten inte uppfattas såsom obilliga. Herr talman! Jag ber att än en gång få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Den tidsgräns som herr Schött har motionerat om skulle innebära att man retroaktivt skulle möjliggöra en ordning som ger restitution på skatter. En skattebetalare som gjorde ansökan om frivillig särbeskattning efter det att slutskattesedeln har distribuerats skulle alltså då få en skatterestitution. Det skulle gälla en grupp som har haft lagliga möjligheter att välja en lindrigare beskattning och inte har använt dessa möjligheter. Frivillig särbeskattning ger större skattelättnader ju högre inkomsterna är för två makar.

Det beklagliga är att samhällets upplysning ofta inte så direkt som vore önskvärt sätts i händerna på dem som är berättigade till samhällets service. Jag tänker på dem som går miste om sociala förmåner och som' har mycket större behov av stöd än de som missat möjligheten att göra ansökan om frivillig särbeskattning. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Jag måste än en gång reagera mot denna inställning, att därför att det finns brister på andra områden skall vi inte här kunna undanröja en brist som är lätt att undanröja. Sedan tycker jag inte att man skall utmåla dem som det i detta fall gäller såsom varande i mindre behov av omtanke från samhällets sida. De begär inga extra förmåner — de begär att få bli behandlade enligt de lagbestämmelser som vi har beslutat införa.
Herr talman! I de lagbestämmelser som riksdagen fattat beslut om stadgas att ansökningstiden utgår den 1 juli. Jag menar, att genom att skattebetalaren har fått dessa upplysningar i sin hand har all tillbörlig hänsyn tagits till vederbörande. Det är därför jag vill göra sammanställningen med dem som söker sociala förmåner och som ännu inte har fått den information från samhället som är önskvärd. Vi hoppas att den informationen skall komma till stånd.
Herr talman! Vi kan alla notera att fru Holmqvist här har en mycket hård fiskalisk inställning. Det är mig en glädje att kunna konstatera att den inställningen inte delas av Sveriges fögderichefer.

Herr talman! I motionen 583, som behandlas i skatteutskottets förevarande betänkande nr 6, föreslås en snabbutredning och förslag till regler om rätt för företag att avsätta medel till särskilda utbildningsoch omställningsfonder. I dag tillämpar vi ett system som innebär rätt för företagen till avsättning till konjunkturutjämningsfonder.

Ett system, som medger utjämningar av detta slag, har visat sig vara till stor nytta. Vi lever i en tid av häftiga strukturförändringar både när det gäller produktionsmetoderna i näringslivet och behovet av att få fram de produkter som är nödvändiga för att tillfredsställa konsumenternas önskningar. Enligt min mening är det av stor vikt att vi nu intresserar oss mera för möjligheterna att stärka näringslivet, så att vi kan klara de problem som där uppstår. I sista hand är detta också ett intresse för de anställda och för samhället i dess helhet. Vad som föreslås i motionen skulle kunna bli av mycket stor betydelse, när det gäller att på det sätt som jag här skisserat försöka skapa förutsättningar för att näringslivet i framtiden skall kunna motstå olika påfrestningar. Vi har väl ändå i detta samhälle med tiden lärt oss att vi har den största motståndskraften mot besvärligheter om vi har ett starkt näringsliv. Det har ju omvittnats från många håll.

Det är av stor betydelse för många människor att slippa vara med om den tragedi som omflyttningar och ombyte av arbetsplats kan innebära. Det är därför av stort intresse att man inom näringslivet kan vidta sådana åtgärder att människorna får möjlighet att stanna kvar inom det företag som de kanske har lärt sig trivas i. Syftet med denna aktion är alltså att skapa större trygghet och större säkerhet i anställningsförhållandena genom att stärka företagens motståndskraft. Jag vill poängtera att det icke är fråga om att undandra samhället några medel. Kommer de inte till användning för det ändamål, vartill de är avsatta, är det givetvis meningen att de i vanlig ordning skall bli föremål för beskattning. Jag tror att det är av stort intresse att man genom en snabbutredning såsom den föreslagna får fram ett förslag som skapar möjligheter för näringslivet att göra avsättningar till vad vi kallar utbildningsoch omställningsfonder. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill i korthet redogöra för anledningen till att centerpartiets representanter i skatteutskottet anslutit sig till den reservation som är fogad vid förevarande betänkande.

Folk som kanske har en mycket god yrkesutbildning kan på kort tid bli friställda, därför att deras yrke befinner sig på avskrivning genom teknikens framsteg. Det är inte minst för de anställdas trygghet viktigt att det finns stor beredskap när det gäller omskolning och vidareutbildning. Det förslag som motionsledes förts fram och som vi följer upp i reservationen ger en ökad beredskap för omskolning och vidareutbildning. I motionen nr 583 föreslås nämligen att företagen skall få möjligheter till skattefri fondavsättning för just omskolning och vidareutbildning. Det skulle inte alls vara någonting nytt som därigenom infördes. Vi har redan tidigare investeringsfonderna till vilka företagen kan avsätta del av sin vinst. Det vill säga företagen har möjligheter att till investeringsfonderna avsätta precis så mycket som de kan avvara. Den föreslagna avsättningen innebär alltså inte någon ny skatteförmån för näringslivet.

Utskottet pekar i sin skrivning på de stora insatser som samhället gör för omskolning och vidareutbildning. Det är alldeles riktigt att samhället gör dessa insatser, och jag är helt av den uppfattningen att samhället även i framtiden skall ha huvudansvaret för omskolning och vidareutbildning.

Det enda som kommer att hända är att beredskapen inför kommande lågkonjunktursperioder blir bättre och att tryggheten för de inom näringslivet anställda ökar. Jag har tidigare sagt att företagen redan i dag kan till investeringsfonder avsätta pengar. Det betyder att den nu föreslagna fondavsättningen inte öppnar någon ny väg rent skattemässigt; några skatter kommer inte att dras ifrån staten. Det enda som kan hända är att samhället får en viss hjälp av företagsamheten genom att denna själv kan klara sitt behov av omskolning. Det måste såvitt jag kan förstå vara ett plus om man kan förstärka de samhällsinsatser som redan nu görs med frivilliga insatser från näringslivet självt. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Den fråga vi här diskuterar har varit föremål för prövning även vid några föregående riksdagar. I stort sett har också tidigare samma motiveringar som nu anförts både för och emot skattefria utbildningsoch omställningsfonder för företag. Jag vill därför bara helt kort understryka några av motiveringarna för skatteutskottets avstyrkande av föreliggande motion. Låt mig först, herr talman, peka på något av vad som anföres i skatteutskottets betänkande, nämligen att kostnad för omskolning eller utbildning är avdragsgill vid taxeringen, om den är att anse som personalkostnad i rörelse eller omkostnad för fullgörande av tjänst. Detta gäller redan nu, och det bör man notera i sammanhanget. Vidare anför utskottet att arbetsmarknadsutbildning länge har använts som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument. Kostnaderna för arbetsmarknadsutbildning beräknas för budgetåret 1971/72 uppgå till 600 miljoner kronor, vilket i förhållande till närmast föregående budgetår innebär en ökning med 95 miljoner kronor. Innevarande budgetår är det inte mindre än 100 000 personer och nästa budgetår stiger siffran till 105 000 personer som kommer i åtnjutande av arbetsmarknadsutbildning. I själva principfrågan vill jag framhålla att utskottsmajoriteten naturligtvis inte är emot att allt göres som bör göras för att stärka företagens beredskap att möta svårigheter på arbetsmarknaden.

Reservationen innebär ju att företag med god avkastning får möjlighet till sådan skattefri avsättning för omskolning. Företag inom mindre lönsamma branscher, som kan befaras ha det största behovet av omskolningsverksamhet och således borde ha god beredskap i detta avseende, har uppenbarligen inte alls samma möjligheter till sådan fondavsättning. Som vi ser det kan motionärernas förslag medföra en snedvridning av samhällets åtgärder, som ganska säkert inte skulle leda till den effektiva hushållning med dessa medel som man skulle vilja uppnå. Framför allt skulle det leda till en större omgång i administrationen, det skulle bli ett klumpigare instrument — om jag får uttrycka mig så. Det ger inte möjligheter till överblick av åtgärderna som vi anser att man bör ha. Utskottsmajoriteten anser att stödet till utbildningsoch omskolningsverksamheten bör utgå efter samma riktlinjer som hittills. Det är enligt vår mening mer ändamålsenligt och också mer effektivt. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till skatteutskottets förslag.

Herr talman! Det finns inte något att direkt reagera emot i herr Engkvists anförande mer än att han hävdar att alldenstund samhället nu anslår ett visst belopp för omskolningsverksamhet, så har man därmed uppfyllt vad som behöver göras. Genom det system som vi föreslår är det inte helt otänkbart, herr Engkvist, att de belopp som man från samhällets sida i framtiden behöver anslå för omskolningsverksamhet kan komma att bli mindre. Jag vill också understryka att den utbildning som nu sker via näringslivet ofta är bättre målinriktad och inte sällan ger ett bättre resultat. Vi har inom näringslivet sedan lång tid tillbaka — långt innan samhället vidtog någon sådan åtgärd — haft en mycket omfattande utbildning. Jag kan hänvisa till den stora utbildningsverksamhet som har bedrivits via hantverksorganisationerna, vartill samhället har lämnat ett ytterst litet anslag, men där vi fått fram verkligt branschkunniga människor som varit till utomordentligt stor nytta när det gällt att bygga upp industrin i vårt land. Sett ur den synpunkten tror jag, herr Engkvist, att vi kan vara överens om att det ena goda inte bör förskjuta det andra. Därför skulle man kanske med litet generositet och förståelse för problemen från regeringspartiet även kunna vara med om att bifalla denna motion.
Herr talman! Det är möjligt att de sammanlagda resurserna skulle kunna bli större; därom kan jag emellertid inte uttala mig nu — det tror jag inte någon kan. Vad jag däremot vidhåller är vår uppfattning, att dessa samlade resurser inte så säkert kommer att användas på det riktigaste sättet. Jag skulle för min del mycket väl kunna tänka mig ett ännu mer långtgående samarbete mellan näringslivet och statsmakterna när det gäller att planera omskolningsverksamheten om detta blir aktuellt, men det är en annan sak. Jag tror inte att man bör bryta sönder den arbetsmarknadspolitiska verksamhet som ligger i det nuvarande systemet.